Herr talman! I våra motioner I: 203 och II: 230 har vi yrkanden som behandlas dels här under punkt 11 och dels under punkt 12 i detta utlåtande, nr 5 från statsutskottet. Vårt första yrkande, som behandlas nu under punkt 11, är att en femårsplan måtte utarbetas för byggande av minst 150 000 nya platser i barnstugor. Detta krav har vi framställt även tidigare år, men det har avslagits med skiftande motiveringar. I år hänvisar utskottet till 1968 års barnstugeutredning och de tilläggsdirektiv som denna fått den 21 november förra året. Detta är nog bra och i sin ordning, och det är säkerligen värdefullt att få de här problemen belysta i utredningen, men någon målsättning vare sig i fråga om antal platser eller antal år finns tyvärr inte med.

Vi beskylldes förra året till och med för att vara så orealistiska, att vårt yrkande om dessa 150 000 platser möjligen skulle ha kunnat passa som text på ett demonstrationsplakat. Ja, herr talman, där passar det också, men dessutom och i allra högsta grad passar det här i denna kammare under de förutsättningar som vi har förknippat med yrkandet.

Kan det vara så orealistiskt att försöka få kommunerna i Sverige att utarbeta planer för sitt barnstugebyggande, när det samtidigt gått så bra att i byggnadsstadgans 53 § till och med ta upp frågan om rättsliga regler för uteblivna parkeringsplatser. Det bör inte ha förbigått utskottets ledamöter att det nu faktiskt »brinner i knutarna» och råder ett skriande behov av barnstugeplatser. Det skulle alltså inte bara behövas fler tilläggsdirektiv till barnstugeutredningen som berörde målsättningarna, utan man måste också på ansvarigt håll behöva följa upp målsättningarna och se till att de kunde genomföras. Vi kan inte se att en sådan sak på något sätt skulle kunna föregripa utredningens arbete, och jag kan inte förstå att inte kammaren äntligen kunde vara beredd att uttala sig för en sådan målsättning som vårt första yrkande upptar. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till punkt 1 i vår motion I: 203 och II: 230 under punkt 11 i statsutskottets utlåtande nr 5.

Herr talman! Utskottets tredje avdelning har vid sin behandling av detta ärende i långa stycken fört samma resonemang som fru Ryding gjorde i sitt anförande här. Det är väl ingen tvekan om att inte i dag frågan om samhällets åtgärder beträffande barntillsynen har fått ökad aktualitet. Det har ju skett bl.a. på grund av skattedebatten, såsom den har förts under några månader, men det finns också andra skäl till det. Det är en mer och mer accepterad uppfattning att samhället måste i ökad ut sträckning ta på sig ansvaret härvidlag. Det beklagliga är kanske, skulle jag vilja säga, att även om vi har varit beredda på detta, så har behovet av samhälleliga insatser ökats så oerhört snabbt. Man skulle kanske önska att den utredning som är åberopad i utskottets skrivning, 1968 års barnstugeutredning, hade tillsatts tidigare och hunnit ännu litet längre än den har gjort. Den har arbetat med god fart och kommer väl så snart som möjligt att framlägga resultatet av sitt arbete. Jag kan inte se annat än att det som fru Ryding önskar i stor utsträckning är sådant som innefattas i barnstugeutredningens uppdrag. Den enda skillnaden är väl preciseringen i fru Rydings motion om en femårsplan för byggande av minst 150 000 nya platser i barnstugorna. Den preciseringen har inte tagits med av utskottet, och det är väl alldeles riktigt att så inte har skett. Man skall inte göra sådana fixerade bestämmelser för framtiden, eftersom själva utformningen av den samhälleliga barntillsynen är det viktiga. Jag tror, herr talman, att kammaren lugnt kan gå med på utskottets förslag här beträffande punkten 11 och att man därigenom även i stor utsträckning tillmötesgår syftet med fru Rydings motion. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. att riksdagen måtte besluta uttala sig för att en successiv höjning av driftbidraget till barnstugeverksamheten snarast genomfördes, så att detta täckte lönekostnaderna, till sådan ändring av reglerna för bidrag till driften av barnstugor att ökat stöd gåves åt kommuner som i förhållande till sitt skatteunderlag hade särskilt stort behov av barntillsynsplatser.

Herr talman! Dagens familjepolitik innefattar en rad åtgärder från samhäl lets sida dels på den ekonomiska sektorn, dels på den sociala servicesektorn. Det ekonomiska stödet med tyngdpunkt på låginkomsttagare och enförälderfamiljer avser att reducera skillnaden mellan familjer med och utan barn och mellan barnfamiljer med en eller två föräldrar. Den sociala servicen syftar till att tillmötesgå familjernas allt starkare krav på samhällets stöd i första hand i omsorgen om barnen. En fortgående utveckling pågår i fråga om inriktningen och utformningen av de familjepolitiska åtgärderna. Befintliga stödformer byggs ut, och nya åtgärder sätts in för att möta de behov som samhällsutvecklingen aktualiserar. En allmän översyn av de familjepolitiska stödåtgärderna pågår inom familjepolitiska kommittén, som därvid bl.a. har att ta upp frågan om ett vårdbidrag avseende viss kostnadsersättning för barntillsyn. De frågor som det gäller beträffande det direkta ekonomiska stödet till barnfamiljerna kommer att tas upp till behandling vid annat tillfälle, och jag skall inte gå in på dem nu. Jag vill bara erinra om 1968 års riksdagsbeslut om de nya bostadstilläggen, varigenom främst barnfamiljer med lägre inkomster och flera barn fick ett förstärkt ekonomiskt stöd. Kammaren har nyss beslutat att begära en utredning om möjligheterna att utvidga detta bidragssystem till att omfatta också låginkomsttagare utan barn. Jag tar detta som ett uttryck för det förtroende som de nya bostadstilläggen för barnfamiljerna åtnjuter. Vid sidan av de direkta ekonomiska stödåtgärderna har en utvidgad samhällsservice för barntillsynen särskilt under senare år kommit att framstå som en alltmer betydelsefull del av familjepolitiken, vilket avspeglas i en kraftig satsning på utbyggnaden av den verksamheten under senare hälften av 1960 talet. Statens kostnader för bidrag till barntillsynsverksamhet uppgick till 23 miljoner kronor budgetåret 1965/66 och kostnaderna för motsvarande ändamål beräknas i årets statsverksproposition uppgå till drygt 170 miljoner. En kraftig höjning av de statliga stimulansbidragen till barnstugeverksamheten genomfördes år 1966 och från den 1 januari 1969 infördes statsbidrag till kommunala familjedaghem. Dessa åtgärder har bidragit till en påfallande kraftig ökning av utbyggnadstakten för kommunernas barntillsynsverksamhet jämfört med utvecklingen under tidigare år. Nästan 45 000 barn tas i dag emot i daghem och fritidshem och nära 80 000 i lekskolor. Den årliga utbyggnadstakten har successivt accelererat. Antalet platser i daghem och fritidshem har fördubblats på tre år. Prognosen för kommande budgetår, grundad på kommunernas förhandsanmälningar till socialstyrelsen, ligger nu på cirka 12 000 platser i daghem och fritidshem, vilket innebär att det nu kommer att färdigställas lika många nya platser på ett år som det fanns totalt i början på 1960 talet. Härtill kommer de kommunala familjedaghemmen som undergått en betydande utveckling såväl kvantitativt som kvalitativt sedan statsbidrag infördes. De senaste årens utveckling inom denna del av familjepolitiken är i och för sig glädjande, men som jag framhållit i statsverkspropositionen är en ytterligare ökning av utbyggnadstakten nödvändig med hänsyn till det stora behovet av organiserad barntillsyn. Det har visat sig att i första hand driftkostnaderna verkar hämmande på kommunernas utbyggnad av barnstugeverksamheten, och årets statsverksproposition innehåller därför förslag om en kraftig ökning av det statliga stödet för driften av daghem och fritidshem. Den föreslagna höjningen av driftbidraget till daghemmen med 1 200 kronor innebär en höjning med 75 procent av nuvarande platsbidrag. För fritidshemmens del är höjningen 150 procent. Ge nom de föreslagna bidragshöjningarna ökar statens kostnader med 50 miljoner kronor per år. Jag har med tillfredsställelse kunnat konstatera att de borgerliga partierna har accepterat den kraftiga satsning på barnomsorg som gjorts i årets statsbudget. Studerar man reservationerna till statsutskottets utlåtande på denna punkt, finner man nämligen att de borgerligas enda konkreta yrkande gäller införande av särskilda statsbidragsregler för barnstugeverksamheten på universitetsorter. Att centra för högre utbildning inte bara för med sig prestige och höginkomsttagare utan också studenter och studentbarn kan tyckas vara triviala fakta. Det måste vara självklart för kommunerna att utbildningsenheter lika väl som företag ställer krav på den samhälleliga serviceapparaten. Senast underströks detta av regeringen vid presentationen av planerad teknisk utbildning i Norrland. Med den kraftiga höjning av statsbidraget som nu föreslås kommer universitetskommunerna och alla andra kommuner med stort behov av barntillsynsplatser att få väsentligt bättre möjligheter att genomföra den nödvändiga barnstugeutbyggnaden. Målet måste vara att bygga ut samhällets barnomsorg så att man tillgodoser de behov som finns på varje ort, och som ett led i åtgärderna att få till stånd en tillfredsställande utbyggnad av barntillsynsverksamheten har 1968 års barnstugeutredning fått i uppdrag att utforma riktlinjer för utarbetandet av kommunala barntillsynsplatser. Här gäller det att finna en planeringsmetodik som kommunerna kan tillämpa när de lokalt skall bygga upp en barntillsynsverksamhet som tillgodoser efterfrågan från förvärvsarbetande eller studerande föräldrar och som genom utnyttjande av både permanenta och tillfälliga barnstugelokaler och familjedaghem smidigt kan anpassas efter förändringarna i denna efterfrågan. I detta sammanhang finns det också anledning erinra om en annan stor fråga som barnstugeutredningen arbetar med, nämligen utformningen av en allmän förskola som kan omfatta alla barn under en tid före inträdet i grundskolan. Utbyggnaden av barntillsynen är lika viktig i planerade som i befintliga bostadsområden. I de bostadsområden som redan finns är det ofta svårt att få fram mark och lokalutrymme för en utbyggnad av barnstugeverksamheten. I väntan på barnstugeutredningens förslag till fastare planering behövs redan nu okonventionella grepp för att snabbt tillfredsställa efterfrågan. Befintliga 1lokaler av olika slag — lämpliga lägenheter i villor och radhus, butikslokaler, skolor, kommunalhus med lediga utrymmen o.s.v. — kan med måttliga ändringar göras om till väl fungerande daghem, fritidshem och lekskolor av permanent eller tillfällig karaktär, alltefter behovet. Det är viktigt att normer och kvalitetskrav hålles på en realistisk nivå som kan svara både mot barnens behov och kommunens faktiska möjligheter. Orealistiska standardkrav får inte bli ett hinder för att tillfredsställa behovet av barntillsyn. Vidare kan det bli aktuellt att pröva en mera öppen verksamhet vid våra barnstugor. Dagbarnvårdare och barnsköterskor i trefamiljssystem kan där finna en organisatorisk och pedagogisk förankring, och föräldrar och barn kan finna en stimulerande samlingspunkt. Kunnig och erfaren personal vid barnstugan kan bli en kärna i en mera öppen barnverksamhet, som kan komma barnfamiljerna i hela bostadsområdet till del. Jag har för avsikt att senare i vår ta upp dessa frågor till prövning vid gemensamma överläggningar med socialstyrelsen och andra berörda organ.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om reservationen 3, som är knuten till punkten 12 i statsutskottets förevarande utlåtande. Men innan jag gör det vill jag säga att jag med stort intresse lyssnade till statsrådet fru Odhnoffs anförande, och jag kan praktiskt taget i allt bejaka vad hon sade.

Det är viktigt att den flexibilitet och den möjlighet till utnyttjande av resurser, som statsrådet Odhnoff talade om, verkligen tas till vara. De tilläggsdirektiv till 1968 års barnstugeutredning som nämndes av statsrådet ger ju vid handen att det är just sådana tankar som ligger bakom. Jag tycker att man har anledning att vara tacksam för detta. Det gäller att sätta till alla klutar och att göra det bästa möjliga av situationen. Hela tiden måste man ha klart för sig att denna problematik har två sidor. Den ena sidan skulle jag vilja beskriva med ordet »barntillsynsbehovet». Det gäller ett behov som är relativt enkelt att tillfredsställa, nämligen det som består i att det lilla barnet inte skall behöva lämnas ensamt i olika situationer, t.ex. om båda föräldrarna har arbete. Modern skall inte heller behöva hindras att röra sig utanför hemmet därför att hon då inte kan tillgodose tillsynen av barnet. Denna sida torde vara den lättaste att klara av.

Det gäller alltså innehållet i verksamheten. Denna sida är svårare att klara, ty där kommer ju också hela frågan om personalresurserna in. Vilka resurser har vi därvidlag att sätta in och hur skall vi kunna utveckla verksamheten så snabbt som möjligt? Hur skall vi härvidlag kunna tillgodose långtgående krav och samtidigt möta de svårigheter som framför allt glesbygderna representerar i detta sammanhang? Jag använder inte gärna ordet jämlikhet, eftersom det är ett suddigt begrepp, men det finns ojämnheter som är dikterade enbart av urbanisering och utgles2» ning och som också föranleder stora problem. Dessa ojämnheter måste försöka klaras på ett tillfredsställande sätt. Utskottet har vid sidan om propositionens förslag speciellt haft att avhandla ett par likalydande motioner, som tar upp frågan om den långsiktiga finansieringen av barnstugeverksamheten, och utskottet har varit enigt om att tillstyrka dessa. Utskottsmajoriteten har enhälligt skrivit att det är önskvärt att den översyn av finansieringen som aviserats i statsverkspropositionen bedrives så parallellt som möjligt med barnstugeutredningen med dess speciella uppgifter beträffande former och innehåll. Dessutom skall finansieringsfrågorna kombineras med frågan om det pedagogiska innehållet på ett sådant sätt att riksdagen samtidigt skall kunna ta ställning till båda dessa spörsmål. Utskottet har velat stryka under detta i sin skrivning och jag tycker att det är riktigt, men däremot har inte hela utskottet då velat ta in i resonemanget de synpunkter som rör de speciella förhållanden som råder i orter med universitet eller universitetsfilialer. Man skall väl inte blunda för det förhållandet — det gjorde inte heller statsrådet Odhnoff — att sådana värdkommuner får speciella problem i form av acce lererande krav på utbyggnad av barnstugeplatser. Ständigt gny brukar också uppstå där beroende på att man har svårt att på rätt sätt prioritera i relation till bristande tillgångar. Det finns väl inte något som säger att icke också dessa speciella problem behöver behandlas samtidigt som man behandlar finansieringsfrågorna i deras helhet.

Jag tycker det är alldeles naturligt att detta skall ske samtidigt, ty någon gång måste detta beaktas. Jag är övertygad om att frågan inte helt kan lösas eller kanske inte alls kan lösas genom att man just ändrar bestämmelserna om statsbidragen till driften av barnstugor. Det är kanske inte i detta sammanhang frågan skall lösas, utan den bör måhända infogas på något sätt i samband med studiehjälpen eller liknande. Men på något sätt måste det vara en statens angelägenhet att hjälpa de studerande ungdomar, som har svårigheter att fullfölja sina studier därför att de — om vi skall vara riktigt ärliga — sätter barn till världen litet väl tidigt i förhållande till den egna förmågan att klara av de ekonomiska problemen. Då får alltså samhället gripa in, vilket bör vara en statens angelägenhet, eftersom det gäller ungdomar varav de flesta tillbringat största delen av sin arbetstid under året på en annan ort än sin hemort. Det går inte att åstadkomma ett slags clearingförfarande som man gör interkommunalt med skolmåltider och liknande, eftersom det här gäller ungdo mar från praktiskt taget alla delar av landet.

Herr talman! Statsrådet fru Odhnoff gjorde en exposé över behovet av tillsynsplatser här i landet. Hon uttryckte sig mycket positivt, och liksom den föregående talaren kan jag bejaka och instämma i praktiskt taget allt vad statsrådet sade. Vi har ett mycket stort behov av tillsynsplatser, och jag hoppas att statsrådet är införstådd med att vi inte kan täcka detta så snart som önskvärt vore enbart med en utbyggnad av barnstugorna. Fröken Ljungberg nämnde den »ojämnhet» som vi har här i landet på det område vi nu diskuterar, bl.a. i glesbygderna. Jag hoppas att regeringen inte glömmer bort de problem som sammanhänger med barntillsynen i dessa områden. Från vårt håll har vi framhållit att det inte är tillfredsställande för närvarande. Jag skall, herr talman, inte förekomma den diskussion som kommer att föras då vi behandlar nästa punkt och i samband med vilken dessa frågor kanske mera kommer upp till belysning. Statsrådet erinrade också om de ganska omfattande utbyggnadsplaner som kommunerna har beträffande barnstugorna. Det visar att det inte finns någon anledning att genom olika bidragsregler försöka pressa kommunerna till en särskild utbyggnad av just denna tillsynsform. Statsrådet nämnde om behovet av en obligatorisk förskola. Jag vill understryka detta, inte minst därför att vi från vårt håll har motionerat ända sedan början av 1960-talet om införande av en obligatorisk förskola. Statsrådet sade också att de borger liga hade accepterat den ökade satsningen på utbyggnaden av barnstugorna. Det är ju ganska naturligt med hänsyn till att oppositionen varit den pådrivande i denna fråga under hela 1960-talet. Nu gäller det, herr talman, bara att försöka att förmå regeringen att igångsätta en omedelbar och snabb utbyggnad av barntillsynen både i städer och i glesbygder i sådana former att man får den flexibilitet i utbyggnaden som våra förutsättningar möjliggör. På den punkten finns alltjämt åtskilligt att erinra när det gäller regeringens politik.

Herr talman! Statsrådet fru Odhnoffs allmänna översikt över familjepolitiken föranleder en kommentar från min sida på en enda punkt, men innan jag gör den vill jag uttala min tillfredsställelse över den höjning av det statliga bidraget till barnstugorna som nu kommer. Bidragsnivån har ju varit oförändrad ända sedan 1966. Vi bör dock vara medvetna om att även efter den kommande höjningen blir det kommunerna som kommer att bära det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för barnstugorna. Det statliga bidraget torde efter höjningen motsvara 25—35 procent av de totala kostnaderna, och eftersom föräldraavgiften också bara motsvarar en mindre del, är det fortfarande kommunerna som bär omkring hälften av kostnaderna. Vad som sker genom dagens beslut är att kommunernas procentuella andel sjunker något, men denna andel kommer också fortsättningsvis att vara hög. Samtidigt som vi med tillfredsställelse konstaterar dagens beslut bör vi ha detta faktum i minnet. Den ökning av daghemsbyggandet som vi har haft och hoppas få inom de närmaste åren kommer alltså främst att vara beroende av kommunala insatser och kommunala initiativ. Låt mig så, herr talman, få korrigera statsrådet Odhnoff på en punkt. Hon säger att de borgerliga partierna nu har accepterat en kraftigare satsning när det gäller statsbidrag till daghemsbyggande. Nej, det är regeringen som accepterat den uppfattning som folkpartiet och centerpartiet i åtskilliga sammanhang har framfört under de båda senaste åren. Det är vi glada för. Vi skulle också vara glada om den uppfattning som vi har framfört beträffande bostadstillägg, familjedaghem och allmänna förskolor accepterades. Statsrådet fru Odhnoff kan räkna med att vi från vårt håll kommer att ställa oss positiva till fortsatta höjningar av det statliga bidraget till barnstugorna. Fröken Ljungberg har redan berört den reservation som finns fogad vid utskottsutlåtandet på denna punkt. Vi har utgått från det förhållandet att kommunerna har det huvudsakliga ekonomiska ansvaret och att detta kan bli särskilt betungande i vissa kommuner. Behovet av barnstugeplatser varierar ju; i somliga kommuner kan det vara särskilt stort i förhållande till invånarantal och skatteunderlag. Detta gäller exempelvis storstädernas förorter men i synnerhet universitetsorterna. Att vara universitetsort medför inte bara prestige och höginkomsttagare, fru Odhnoff; i första hand får en universitetsort många unga familjer, och kommunerna får ingen eller liten skatteinkomst från dessa. Det borde vara så att kommuner med universitet eller universitetsfilialer och med ett i förhållande till andra orter stort platsbehov får ett speciellt stöd i någon form. Det skulle inte på något sätt förändra den av riksdagen uttalade principiella uppfattningen om barntillsynen som en kommunal uppgift, men det skulle innebära en mer rättvis fördelning av kostnaderna än vad som nu är fallet. De aktuella höjningarna av de statliga bidragen är klart otillräckliga för att denna mer rättvisa fördelning skall uppnås. 1968 års barnstugeutredning har ju i upp drag att behandla också frågor som rör finansieringen av barnstugornas verksamhet, och vi anser att den bör beakta universitetskommunernas speciella situation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 av herr Bohman m.fl.

Herr talman! Jag skall nu ta upp de båda andra yrkandena i vårt motionspar I: 203 och 1I1:230 som behandlas under denna punkt i utlåtandet. Vi konstaterar i våra motioner att en utökning av barnstugeverksamheten har skett i en successivt ökande takt, men trots detta är den otillräcklig för att tillgodose det stora behov som föreligger och som samtliga talare har vittnat om. Vi har också framhållit att de stora problemen kan man finna om man studerar kommunernas ekonomiska åligganden för denna verksamhet. Anordningsbidragen till barnstugeverksamheten har höjts till en åtminstone hittills f.n. någorlunda acceptabel nivå, däremot har driftbidragen under många år betänkligt släpat efter. Vi har under tidigare år väckt motioner om höjning av just driftbidragen, men dessa har avslagits. I år föreslås i statsverkspropositionen en höjning av dessa bidrag till daghem från 1 600 till 2 800 kronor per plats och år och till fritidshem från 900 till 1500 kronor per plats och år. Vid första påseende kan detta förefalla vara väsentliga höjningar, men tyvärr är så inte fallet om man närmare studerar kommunernas ekonomiska åtaganden. I dagens prisläge beräknas driftkostnaderna till i medeltal 7500 kr. för plats i daghem och 5 400 kr. för plats i fritidshem. Vi måste försöka lära oss att i dag betrakta de ekonomiska relationerna stat—kommun på ett annorlunda sätt också när det gäller barnstugeverksamheten, och det är därför som vi för vår del inte kan vara nöjda med de föreslagna höjningarnas storlek och inte heller med deras konstruktion. Nu vill utskottet inte höra talas om att man vare sig höjer driftbidragen utöver vad som föreslagits eller att man låter dessa utgå enligt en annan, enligt vår uppfattning bättre, konstruktion, innan det har sett vad barnstugeutredningens förslag om barntillsynens framtida utformning innebär. Vi har som bekant i vår motion föreslagit att som en första etapp en täckning med statsmedel för 60 procent av lönekostnaderna inom barnstugeverksamheten skall ske och att vi skall ha den målsättningen att hela lönekostnaden täckes av staten. Men, herr talman, enligt årets riksdagsberättelse beräknas arbetet i barnstugeutredningen pågå under hela 1970, och det blir säkerligen mycket längre fastän man inte kan utläsa detta av årets riksdagsberättelse. Detta är helt förståeligt med hänsyn till de stora och viktiga arbetsuppgifter som utredningen har att klara av. Men skall vi komma någon vart — och det skall vi ju, inte minst enligt vad statsrådet Odhnoff nyligen sagt: utbyggnadstakten måste accelerera — så måste staten på ett annat sätt än hittills träda in just på det ekonomiska området. Vi kan inte vänta längre — den redan katastrofala situationen förvärras för varje dag som går. Det finns därför inget acceptabelt hinder för ett beslut nu om den höjning av driftbidragen till barnstugorna som vi föreslagit och som för nästa budgetår innebär att staten som en första etapp täcker 60 procent av lönekostnaderna vid barnstugorna. Skulle den sittande barnstugeutredningen om några år komma fram med bättre förslag, så kan de prövas, och det är ju inte omöjligt att då företa ändringar. Herr talman! Jag vill påminna om att ett beslut enligt vårt yrkande om driftbidrag intimt hör samman med vad vi behandlade under föregående punkt: de 150 000 platserna och över huvud taget allt vad staten kan ålägga kommunerna just i detta avseende. Med det anförda ber jag, herr talman, få yrka bifall till punkterna 2 och 3 i vårt motionspar I: 203 och II: 230.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tacka för den välvilliga behandlingen från statsutskottets sida när det gäller motionerna I: 290 och II: 322. Dessa motioner har tagit upp frågan om formerna och konstruktionen för statens driftbidrag till barnstugorna. Vi tror att driftbidraget och den stimulans som detta innebär har en stor inverkan på samhällets utbyggnad av barnstugor. Det förslag som finns med i statsverkspropositionen om en höjning härav har säkerligen den effekten att vi får ett ökat utbyggande av verksamheten. Men som framhållits i motionerna finns det säkert anledning att se över konstruktionen av och formerna för detta driftbidrag. Socialstyrelsen hade i sina petita ett förslag till konstruktion, enligt vilket man skulle övergå från bidrag per plats till bidrag per avdelning. Det finns skäl som talar för att inte heller den konstruktionen är bra. Utskottet har i sitt utlåtande över denna motion sagt, att man finner det angeläget att riksdagen får tillfälle att samtidigt ta ställning till såväl den framtida utformningen av barnstugornas verksamhet som de därmed förenade finansieringsfrågorna. Det är kanske förståeligt att statsutskottet funnit att det inte behövs en särskild utredning. Men eftersom det finns en utredning som sysslar med dessa frågor, nämligen 1968 års barnstugeutredning, kan vi motionärer inte göra någon annan tolkning av utskottets uttalande än att det blir barnstugeutredningen som kommer att få uppdraget att utreda frågan om formerna för och konstruktionen av det framtida driftbidraget.

Herr talman! Efter statsrådet Odhnoffs anförande finns det för mig inte någon större anledning att utförligt motivera utskottets ställningstagande på denna punkt. Jag ansluter mig till de motiv som statsrådet redovisade; det är samma motiv som vi haft i utskottet när det gäller den kontroversiella frågan, huruvida orter med många studentfamiljer bör ha särskilda bidrag. Utskottsmajoriteten har ansett att ett statsbidrag av denna typ bör vara lika för alla kommuner, oberoende av vilken grupp i samhället som skall tillgodogöra sig barntillsynen. Det är motivet för vårt ställningstagande i denna fråga, som vi tidigare diskuterat vid flera tillfällen. Inte heller vi är alltså blinda för detta problem; vi har med öppna ögon sett problemet sådant det här beskrevs av statsrådet Odhnoff. Till fru Ryding vill jag bara säga, att hon väl ändå bör vara rätt nöjd med att det skett en så väsentlig förändring av bidragen och att en ändring av bidragens utformning kan komma till stånd när frågan varit föremål för den utredning som aviserats. Till fru Sigurdsen vill jag helt kort säga, att vi i utskottet bara hade att ta ställning till förslaget att frågan om finansieringen borde utredas så, att den var färdigberedd samtidigt med de andra frågorna. Jag vet inte vilken syn man har på den saken i departementet, men det kan väl vara praktiskt att barnstugeutredningen även sysslar med den frågan. Jag kan inte se något hinder härför.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

Herr talman! Vi har vid åtskilliga tillfällen under senare år diskuterat frågan om statliga bidrag till kommunala familjedaghem. Regeringen avvisade länge våra krav på sådana bidrag. fr.o.m. 1969 utgår dock statsbidrag, och det fanns förvisso goda skäl för det beslutet. Det finns inte tillräckligt många platser i daghem och lekskolor, och det kommer att finnas för få platser under åtskilliga år framåt. Det finns också situationer då en familj lika gärna eller kanske t.o.m. hellre väljer en plats i familjedaghem. Antalet platser i familjedaghem har också ökat starkt under senare år. Ökningen har t.o.m. varit större än beträffande daghemmen. Vi har nu drygt 28000 platser i familjedaghem, mot 8 000 för fem år sedan. Bestämmelserna om rätt till statsbidrag fick emellertid en olycklig utformning. Vi påtalade det redan i samband med beslutet 1968, vi återkom 1969, och vi gör det nu ånyo. Beslutet innebar att rätt till statsbidrag föreligger när kommunens organiserade barntillsyn nått en viss omfattning, uttryckt i platser per antal invånare i kommunen. Den s.k. kvotregeln i systemet innebär att det i en kommun med 20 000 invånare måste finnas minst 150 platser, i en kommun med 30 000 invånare minst 250 platser, o.s.v. Den kvotregeln bör enligt vår mening utgå. Det finns en ytterligare regel, den s.k. balansregeln, som säger att i kommuner med över 10000 invånare får antalet familjedaghemsplatser inte överstiga antalet barnstugeplatser. Vi anser att den regeln bör uppmjukas, så att statsbidrag kan utgå för högst det antal familjedaghemsplatser som svarar mot dubbla antalet barnstugeplatser. De nuvarande reglerna kan hindra en ökning av antalet barntillsynsplatser i kommunerna, och det kan inte rimligen vara meningen med ett statligt stimulansbidrag. även om vi vill prioritera daghemmen, måste vi väl medge att familjedaghemmen fyller en viktig funktion, i svnnerhet under de närmaste åren. Därför borde det vara en angelägen uppgift för staten att ge också denna tillsynsform ett rimligt ekonomiskt stöd. De nya statsbidragsreglerna har nu gällt under ett år. Tiden för ansökningar om statsbidrag har gått ut, och det vore värdefullt om vi kunde få en redovisning beträffande ansökningarnas omfattning. Såvitt jag vet ligger ansökningarna på en sådan nivå att våra farhågor har bekräftats, att bidraget fått en sådan konstruktion att många kommuner inte har kunnat få del därav. Erfarenheten har sålunda visat att reglerna behöver ändras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5a.

Herr talman! Talmannens klubbslag vid föregående punkt befäste riksdagens vilja att satsa ytterligare på en utbyggnad av barntillsynen i barnstugorna, och det var ett steg i rätt riktning. Kostnaderna för driften av barnstugor har under senare år kommit att framstå som ett av hindren för kommunernas möjligheter att bygga ut barntillsynen. Ett annat hinder för en utvidgning av barntillsynen är begränsningsreglerna för statsbidrag till familjedaghem, som herr Mundebo alldeles nyss redogjorde för. Som framgår av utskottsutlåtandet begränsas möjligheterna av den s.k. kvotregeln, dels av balansregeln. Enligt vår mening kan dessa regler vara en återhållande faktor när det gäller att stimulera tillkomsten av familjedaghemsplatser. Reglerna är därigenom på sätt och vis ett uttryck för ett visst misstroende mot familjedaghemmen som tillsynsform. Vi anser att det inte finns anledning till en sådan inställning. Även många föräldrar — kanske de allra flesta — anser att barnstugorna är en bra tillsynsform och måhända den bästa som organiseras genom samhället. Det väsentliga är emellertid nu att så snabbt som möjligt öka antalet tillsynsplatser. Jag tror vi alla är eniga om att vi lättast kan göra det genom att satsa mer på familjedaghemmen. Trots motioner i många år lade inte regeringen fram något förslag om statsbidrag till familjedaghemmen förrän 1968, och då infördes också samtidigt de regler som tidigare har nämnts. Det finns risk för att syftet med statsbidraget — en total ökning av antalet tillsynsplatser — delvis blir förfelat. Vissa kommuner kan under överskådlig tid inte få något bidrag alls. Det gäller vissa glesbygdskommuner där det med nuvarande näringsoch sysselsättningsstruktur inte finns behov av barnstugor — det är den ojämnhet som fröken Ljungberg tidigare påtalade. En sådan olika behandling av kommunerna på grund av den s.k. kvotregeln kan inte sägas vara en jämlikhetspolitik. I starkt expanderande orter med relativt unga människor och ett stort antal barn i förhållande till folkmängden utgör den s.k. bhalansregeln en onödigt hård begränsning av statsbidraget till familjedaghem. Antalet statsbidragsberättigade familjedaghemsplatser får ju inte överstiga antalet barnstugeplatser. Ett stort antal barn lämnas nu utan tillsyn. Det har klart åskådliggjorts bl.a. genom =: barntillsynsutredningen och statsrådets anförande, att många mödrar önskar gå ut i förvärvslivet om de kan erhålla en tillfredsställande barntillsyn. Det är därför förvånande att regeringen i den nuvarande situationen inte vill satsa mer på familjedaghemmen. I ett högstandardsamhälle som vårt borde det inte förekomma så ofta som det nu gör att barn lämnas utan tillsyn. Det är en mycket låg livsstandard för de berörda. Valet står i många fall mellan tillsyn i någon form och ingen tillsyn alls. Ett av motiven för särbeskattning i det nyligen avlämnade strängska skattepaketet är att kvinnorna skall behandlas mera rättvist i skattehänseende och därigenom lättare kunna gå ut i förvärvslivet. Om inte en tillfredsställande barntillsyn kan ordnas ställs föräldern inför en ökad lockelse att gå ut på arbetsmarknaden och lämna barnet utan tillsyn eller med en otillfredsställande tillsyn. Barnen kan få sitta emellan i en sådan situation, och det är ju ingen jämlikhetspolitik, enligt våra värderingar, mot den mycket unga generationen i vårt land. När det nu inte går att ordna tillsyn under överskådlig tid för så många som önskvärt vore, måste man ställa frågan om socialdemokraterna anser familjedaghemmen vara en så otillfredsställande tillsynsform att de inte ens vill stimulera den så att vi bättre än nu kan tillgodose det totala behovet av barntillsyn. Effekten blir att tusentals små barn i vårt land utsätts för risken att erhålla en otillfredsställande tillsyn eller kanske ingen tillsyn alls. I reservation 4 yrkas att kvotregeln skall avskaffas. Den fyller enligt vår mening ingen vettig uppgift, och den är orättvis, eftersom den särskilt drabbar de fattiga kommuner där förvärvsintensiteten bland kvinnorna som regel är låg. talet statsbidragsberättigade daghemsplatser får uppgå till dubbla antalet barnstugeplatser. Jag måste bekänna att jag har sympati för reservation 5 b av herr Kaijser, som föreslår att balansregeln helt skall avskaffas. Det angivna målet är så angeläget och behovet av barntillsyn så akut, att en total ökning av antalet platser måste få prioritet. Jag tror inte att utvecklingen mot en ökning av antalet barnstugeplatser hämmas, om den regel som kallas för balansregeln uppmjukas, såsom föreslås i reservation 5 a. Detta har också understrukits av de kommunala utbyggnadsplaner som statsrådet Odhnoff har redovisat här tidigare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5 a.

Herr talman! I ett par motioner i denna fråga, I: 353 och II:400, som behandlas i detta utskottsutlåtande, har vi vänt oss mot denna balansregel, som ju innebär, att minst hälften av statsbidragsberättigade <barntillsynsplatser skall finnas i barndaghem och högst hälften i familjedaghem. Familjedaghemsplatserna anser vi är värdefulla därför att de går lättare och snabbare att anordna än daghemsplatser. Framför allt i de kommuner, där glesbygdsområdena utgör en stor andel eller där huvudorten inte är särskilt stor, innebär denna s.k. balansregel en nackdel, därför att det där kan vara lämpligt att bygga ut familjedaghemmen mer än barndaghemmen. På grund av de kommunsammanslagningar som nu kommer till stånd, kan kommuner som tidigare har erhållit bidrag komma i en sämre situation genom att sammanslagning sker med flera mindre orter, där förutsättningarna för familjedaghemstillsyn är bättre. Det tycker vi också är ett skäl för att avskaffa balansregeln. Här talades i en tidigare debatt om att vi bör ha flexibilitet i fråga om barntillsynen. Det är enligt min mening ett argument för att avskaffa balansregeln. Tillsyn i familjedaghem bör få stimuleras på samma villkor som barndaghemstillsynen. I statsutskottets utlåtande säger man på s. 12 beträffande balansregeln, att »en sådan regel enligt utskottets mening är erforderlig för att barnstugeutbyggnaden inte skall sättas i andra hand genom de nya bidragsmöjligheterna». Jag skulle emellertid vilja fråga: Är det så farligt, om daghemsutbyggnaden sätts i andra hand i förhållande till familjedaghemmen? Familjedaghemmen är i många fall lämpligare och framför allt billigare än barndaghemmen. Framför allt i vissa kommuner kan det, såsom jag har framhållit här tidigare, finnas starka skäl för att ha en större andel familjedaghemsplatser än barndaghemsplatser. Det tycker jag skulle vara skäl för att familjedaghemsvården borde prioriteras i bidragshänseende. Den bör i varje fall inte diskrimineras. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 5 b av herr Kaijser vid punkten 13.

Herr talman! I denna fråga har jag en annan uppfattning än den som har företrätts av reservanterna och reservationens talesmän här, och det är min uppgift att i detta sammanhang också föra utskottets talan, och det skall jag gärna göra. Det är ju bara två år sedan vi fattade beslut här i riksdagen om statsbidrag över huvud taget till kommunala familjedaghem, till den form av barntillsynsverksamhet som kallas för familjedaghem. Förra året var det första under vilket det utgick statsbidrag, och såvitt jag förstår torde väl inte bidraget ha kunnat börja utbetalas förrän i år efter nyår eftersom utbetalningarna sker i efterhand. Erfarenheterna av denna form av statsbidrag kan alltså inte vara så värst stora ännu.

Det är precis samma problematik i detta fall. Jag kan inte finna att reglerna är så geniala, och det är också krångligt att med kvotregler och balansregler pussla ihop det hela. Men det finns ju en mening med reglerna. Kvotregeln är ju liksom moroten som man visar kommunerna för att de skall skynda sig att bygga barnstugor, och balansregeln avser att hålla kommunerna i schack så att de inte så att säga skall göra det för enkelt för sig när det gäller barntillsynsverksamheten.

Men som jag sade i ett tidigare anförande här i dag finns det en annan sida av den samhälleliga uppgiften beträffande den här verksamheten. Det gäller allt som sammanhänger med att man med utgångspunkt från barnet självt försöker utveckla och bygga upp den lilla individen till både självständighet och samhällstillhörighet. Därvidlag är av naturliga skäl daghemmen överlägsna eftersom det där finns den pedagogiskt utbildade personal som behövs i detta sammanhang.

Det är så jag ser på den här saken och vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är numera åtskilliga år sedan riksdagen beslutade att landstingen skulle få statsbidrag till försöksvis anordnad <familjerådgivning. Det kan diskuteras hur länge en försöksverksamhet skall pågå och vilken tidpunkt som är den rätta för att summera erfarenheterna av den för att få grund för en mera definitiv utformning av verksamheten. Vi har i flera sammanhang begärt att en redovisning av vunna erfarenheter skall göras, men dessa önskemål har avvisats med hänvisning till olika pågående utredningar inom medicinalstyrelsen och socialstyrelsen, inom abortutredningen och senast socialutredningen. Naturligtvis kan man på detta sätt skjuta en fråga framför sig åtskilliga år. Man kan hålla en verksamhet på sparlåga genom att säga att det pågår försök, att vi får vänta och se. Men behovet av insatser från samhället är så stort att vi inte kan nöja oss med detta. Vi måste satsa på en ordentlig utbyggnad av familjerådgivningen, och vi anser att den nuvarande försöksverksamheten så snart som möjligt måste leda fram till en permanent organisation. Vi menar också att den nuvarande försöksverksamheten bör vidgas till att omfatta även primärkommunerna. Detta är särskilt motiverat med hänsyn till att socialutredningen skall undersöka förutsättningarna för skapande av socialcentra i kommunerna. Utredningen skulle genom denna utvidgning kunna få ett underlag för dessa undersökningar. De av utskottsmajoriteten gjorda hänvisningarna till socialutredningen, socialstyrelsen och SPRI är sålunda ett starkt skäl för stöd för den uppfattning som framförts i reservationen 6. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman!

Herr talman! I inledningen till statsverkspropositionen sägs att vi under 1970 kommer att satsa 13 miljarder kronor på sjukvård och sjukförsäkring. Det är nära hälften av de totala samhällsutgifterna för vår socialpolitik. Också då det gäller socialdepartementets huvudtitel avser en väsentlig del av anslaget sjukvård och sjukförsäkring. Mot den bakgrunden är det naturligtvis ytterligt små belopp som anvisas till hälsovårdsupplysning, 2,5 miljoner kronor enligt utskottsmajoritetens förslag. Även reservanternas förslag om 3,5 miljoner kronor kan synas vara otillräckligt och är det naturligtvis också. ändå talar utskottsmajoriteten med stolthet om att det händer saker på detta område och påpekar att anslaget under innevarande år ökar med 800 000 kronor och nästa år kommer att öka med 600 000 kronor. Ja, det är en riktig utveckling, men ändå är det blygsamma belopp i förhållande till hur mycket vi har att göra och till hur mycket vi har att hämta in på detta område. Huvudvikten i hälsovårdsupplysningen under kommande år kommer att läggas dels på upplysning om narkotikaproblemen, dels på information om kostoch näringsfrågor och upplysning om den fysiska motionens betydelse för folkhälsan. Detta är angelägna områden, och vart och ett av dem skulle motivera en större satsning än de medel som nu totalt anvisas. Tänk bara vilken betydelse bättre kostvanor kunde få för en reducering av framtida sjukvårdsbehov. Men det finns också andra områden, t.ex. tandvårdshygienen, mentalhygienen och sexualhygienen. I ett särskilt yttrande vid denna punkt framhåller också representanter för de tre oppositionspartierna behovet av saklig och omfattande upplysning om mellanölets roll och om det oroväckande onykter Ett bifall till reservationen skulle innebära en ökad medelsanvisning med 1 miljon kronor. Ökad hälsovårdsupplysning skulle öppna möjligheter för framtida besparingar av en mycket större omfattning och bidra till att ge många människor en rikare tillvaro. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 7 a av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Anledningen till att jag tar till orda i denna fråga är att jag har väckt motionen 320 i denna kammare; i första kammaren har herr Schött väckt motionen 292 i samma fråga. Till dessa motioner hänvisas också i reservationen 7 a. Mina moderata vänner har inte biträtt mig i denna fråga, däremot har folkpartiets ledamöter i utskottet tagit upp frågan i en reservation. Sjukvårdskostnaderna håller på att bli ett allvarligt problem för landstingen.

I begreppet hälsovård vill jag då gärna lägga in även hälsovårdsupplysning. Vi kan se på vad t.ex. alkoholismen kostar vårt land. En forskare påstår att det rör sig om 6 miljarder kronor om året för bortfallna arbetsdagar. Dessutom vet vi att alkoholismen är orsak till 75 procent av alla brott som begås här i landet. Vi vet också att alkoholskadade upptar 2 miljoner vårddagar på statsunderstödda, allmänna och enskilda vårdanstalter och på landstingens sjukhus. 2 miljoner vårddagar, ärade kammarledamöter, för alkoholskadade! Vi vet att av kommunernas frivilliga socialhjälp på 300 miljoner kro nor går ungefär 200 miljoner kronor till alkoholskadade. Det skulle vara frestande att dra en parallell mellan samhällets åtgärder för att hålla nere trafikolyckorna, bedriva propaganda och sprida upplysning om vådorna i trafiken och om vådorna av att begagna narkotika och alkohol. Jag vågar nästan påstå att vi över huvud taget inte har gjort någonting för att minska antalet alkoholmissbrukare här i landet, medan vi däremot har gjort radikala ingrepp på trafikens område. Ändå dör det fem gånger så många människor per år av alkoholskador som av trafikskador, och de sociala problemen av alkoholmissbruk och invalidiseringen är fruktansvärda. På sista tiden har flera stora tidningar tagit upp dessa problem och påtalat det orimliga i att vi satsar så litet pengar på att bota folk i tid. Vi låter det gå tills de blir gamla och sjuka, och då försöker man rädda vad som räddas kan. Jag tror det skulle vara mycket att vinna om man gjorde en insats tidigare på förebyggande vård, upplysning och propaganda. Sex miljarder kronor per år i direkta sjukvårdskostnader. 13 miljarder tillsammans med sjukförsäkringen, som herr Mundebo påminde om. Det är mycket pengar, och de 2,5 miljoner kronor som vi satsar på hälsovårdsupplysningen är ju en fantastiskt låg summa. Självfallet är de 3,5 miljoner kronor, som reservanterna föreslår, också en alldeles otillräcklig summa, men det är dock något mera. Med detta anförande, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 7 a under punkten 20.

Herr talman! Jag vet inte vad herr Mundebo menade med att utskottet skulle vara stolt över att anslaget har ökat innevarande år med 800 000 kronor och nästa år skall öka med förslagsvis 600 000 kronor. Men vi är glada för att det har blivit en ökning nu och för näs ta budgetår, och vi är också glada för att man nu tar upp frågan om hur informationen verkar innan man satsar alltför mycket pengar på reklam i dessa frågor. En sådan mätning är nog inte helt betydelselös. För att anknyta direkt till riksdagshuset: herr Mundebo sade att bättre kostvanor spelar stor roll för bättre hälsa. Om man går ned på restaurangen här nere och ser fru Nordings ambitiösa försök som hovmästarinna att servera kostriktig föda, som det heter, så finner vi de största motståndarna till en sådan förändring just bland riksdagsmännen. Här vill de verka för mera anslag så att allmänheten skall kunna få bättre kostvanor. Där hindras vi som vill ha bättre kost att få detta ty Restauranten blir inte av med den maten. Det är bl.a. de mjöliga såserna och fett i stekningen som så många vill ha. Det är alltså inte obefogat att få en mätning av hur upplysningen verkar på oss och på andra. Men det är kanske med detta som med den gamle prästen som sade att man skall >leva som han lär och inte som han lever».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

Herr talman! Herr Bergman var så glad över att anslaget ökade för innevarande år och kommer att öka också nästa år. Jag inbjuder honom att bli ännu gladare: genom ett bifall till reservationen kommer ökningen att bli ännu större.

Herr talman! Jag kan i dag, den 1 april 1970, glädja mig åt en av mitt politiska livs största framgångar. Jag har nämligen väckt en motion i denna kammare som visat sig vara så intressant att samtliga de borgerliga ledamöterna av det mäktiga statsutskottet ansett sig böra avge ett särskilt yttrande. Jag är inte så vidare bortskämd med sådan uppmärksamhet. I motionen yrkas att riksdagen måtte anvisa 2 miljoner kronor för en upplysningskampanj angående alkoholbrukets risker. I dag finns det ett mycket stort intresse för konsumentupplysning, och jag tycker att det är ett naturligt krav att en sanningsenlig konsumentupplysning lämnas. Det krävs — med all rätt — att man i annonser och skyltreklam skall ge begripliga och sakliga upplysningar, så att köparen vet vad han köper. Denna konsumentupplysning har utvidgats till allt fler områden. Men det finns vissa varor som konsumentupplysningen inte nått fram till. En sådan grupp är just alkoholhaltiga drycker. När mellanölet introducerades i detta land satsade bryggeriindustrin många miljoner kronor på introduktionsreklam för detta mellanöl. Man trodde när man lanserade mellanölet att det skulle ersätta starkare drycker. Men tyvärr blev inte resultatet vad man avsåg. I själva verket har mellanölet trängt fram på bekostnad av den vanliga, svagare pilsnern. Den väldiga reklamen för mellanölet har aldrig givit några fakta om att öl kan medföra risker, speciellt för alkoholmissbrukare och för ungdom. Av statsfinansiella skäl höjde finansministern maltdrycksskatten på öl och starköl den 1 februari i år, och det var ingenting att invända mot det. I samband därmed motionerade jag om att 2 miljoner av dessa pengar skulle spenderas på en upplysningskampanj speciellt riktad till ungdomen.

Innan medel anslås bör dock riktlinjerna dragas upp för en kampanj. Vi förutsätter att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet följer utvecklingen och för riksdagen framlägger förslag till lämpliga åtgärder.» De åtgärderna man åsyftar hoppas jag blir de 2 miljoner som jag yrkat för en upplysningskampanj. Jag har inget yrkande. Med dessa ord har jag endast velat lägga mina synpunkter på frågan.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion II: 387, i vilken jag framställt önskemål om en statlig propagandakampanj som tar sikte på en förbättrad folkhälsa. Det är en hjärtesak för mig att närmare få kommentera denna min motion. Ingen kan förneka att ohälsa, sjukdom och en för tidig död årligen kostar folkhushållet miljardbelopp i form av direkta och indirekta utgifter och produktionsförluster. En betydande del av dessa kostnader och det mänskliga lidandet skulle kunne begränsas med förebyggande åtgärder av skilda slag. Detta har samhället också insett och vidtagit åtgärder i förebyggande syfte. Detta hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse, även om det kan tyckas att samhällets satsning på hithörande område är otillräcklig. Samhällets kostnader för sjukvården uppgår till stora belopp — det har ju också framgått av de tidigare anföran dena. Det allmännas nettokostnader uppgår enligt 1966 års statistik — några färskare siffror har jag inte — till 7 252 miljoner kronor. Detta innebär att 5,9 procent av bruttonationalprodukten går åt för att täcka dessa kostnader. Om man ser tillbaka i tiden visar det sig att det allmännas nettokostnader för hälsooch sjukvården år 1960 uppgick till 3 029 miljoner kronor. Det motsvarar 4,39 procent av bruttonationalprodukten. Under tidsperioden 1960—1966 har kostnaderna alltså mer än fördubblats. Man kan väl utgå ifrån att de siffror som senare kommer att presenteras för 1967, 1968 och 1969 kommer att visa samma trend, d.v.s. en fortsatt ökning. Landstingens nettokostnader för hälsooch sjukvården uppgick 1960 till 964 miljoner kronor och 1969 till 5 826 miljoner kronor. Det är 3,86 procent av bruttonationalprodukten. Vi kan med säkerhet utgå ifrån att kostnaderna för hälsooch sjukvården snarare kommer att öka än minska. Kostnadsutvecklingen för sjukvården inger vissa bekymmer, och man frågar sig: Har samhället råd eller möjligheter att ställa ökade resurser till sjukvårdens förfogande? Det är givet att vi skall erbjuda <samhällsmedborgarna bästa möjliga sjukvård inom ramen för de ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Inte minst kostnadsutvecklingen för sjukvården bör tala för behovet av en ökad satsning på förebyggande sjukvård. Jag tror att en sådan satsning skulle ge mycket god utdelning. Jag har i min motion, som utskottet inte funnit skäl att tillstyrka, hävdat att det är angeläget att samhällets hälsofrämjande åtgärder vidareutvecklas. En aldrig så väl utbyggd hälsovård kan inte ge ett fullgott resultat utan aktiv medverkan av varje enskild människa. Det gäller att engagera de enskilda för tanken att förbättra den egna hälsan och därmed förebygga sjukdomar. Fördelarna med ett friskare folk är uppenbara — dem behöver jag inte orda om. Att produktionen stiger och välståndet ökar är en följd av att folk blir friskare. Vårdhemskriserna kan delvis hävas, mer pengar kan anslås till bostäder, u-landshjälp, vägar och annat som upplevs som väsentligt. För att uppnå en bättre folkhälsa gäller det att hos de enskilda medborgarna skapa kunskap om och opinion för de åtgärder de själva skall vidta. Enligt min uppfattning är det motiverat med en omfattande statlig och kommunal hälsovårdskampanj jämsides med en ökad satsning på förebyggande verksamhet. Jag vill plädera därför; man bör försöka att få i gång en kampanj som påtalar värdet av att motionera mer, vådan av felaktig kost och fördelarna av vad man kan kalla en sund livsföring. Olika stimulantias skadeverkningar bör ägnas speciell uppmärksamhet. Kampanjen bör också vara ett led i bekämpandet av det alltmer tilltagande missbruket av alkohol och narkotika. Ifrågavarande kampanj skulle på intet sätt syfta till att ersätta de kontinuerliga informationer som lämnas av skolorna och andra samhälleliga organ, främst hälsovårdsupplysningsdelegationen, förkortad HVUD. Den föreslagna kampanjen skulle snarare utgöra ett komplement och under en begränsad tidsperiod rikta den stora allmänhetens uppmärksamhet på värdet av en bättre förebyggande hälsovård. Om kampanjen läggs upp på ett riktigt sätt med anlitande av alla moderna massmedia, finns det all anledning tro att resultatet skall bli att många medborgare stimuleras till en sundare livsföring och att därmed en god hälsovård främjas, som bl.a. resulterar i ett minskat behov av sjukvård. Herr talman! Jag beklagar att utskottet inte har velat tillmötesgå min önskan om en utredning angående en riksomfattande statlig propagandakampanj för en bättre hälsovård, men jag vill ändå uttala en förhoppning om att samhället i större utsträckning än som nu sker satsar på hälsofrämjande åtgärder för att därmed inte minst minska behovet av sjukvårdsplatser. Jag har inget yrkande.

Herr talman!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

Herr talman! Denna anslagspost har rubriken Ungdomsvårdsskolorna: Vård utom skola. Det gäller alltså anslag för placering i enskilda hem av elever vid ungdomsvårdsskolorna. Denna form av vård har ju visat sig synnerligen värdefull. Dels ger den i mycket stor utsträckning goda resultat, dels blir kostnaderna jämförelsevis låga. Vi reservanter har emellertid helt velat följa upp socialstyrelsens krav på anslag under denna punkt, vilket krav tyvärr har prutats ned en bit av departementschefen. Det gäller en summa av 398 000 kr., varmed yrkandet i reservationen överstiger utskottsmajori skulle det medge möjligheter till att dels bereda flera placeringar i enskilda hem, dels ge möjligheter till en bättre ersättning. Det är synnerligen vik tigt att man kan betala ordentliga ersättningar. Därigenom uppnår man de bästa möjligheterna att dels få ut tillräckligt många elever, dels också kunna få ett gott urval av lämpliga hem. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 9 vid punkten 29.

Herr talman!

Förefintligheten av människor som mitt i välfärden själva — och ofta inte utan fog — betraktar sig som utstötta visar på en brist, som vi från vårt håll åter har tagit upp, denna gång i form av den partimotion som behandlas under denna punkt i statsutskottets utlåtande. Den 27 februari i fjol hade vi här i kammaren en längre debatt i anledning av en interpellation, där jag framställt en rad frågor om statliga åtgärder, närmast av stimulanskaraktär, för att tillgodose det omvårdnadsbehov som de hemlösa, »utesovarna» och »överblivna» skapar. Detta behov ställdes på ett ganska omskakande och osminkat sätt fram för hela folket i de aktioner till stöd åt dessa människor som på enskilt initiativ sattes in vid jul 1968 och som upprepades även vid den senaste julhelgen.

De har försiktigt uttryckt betytt en viss komplettering av samhällets sociala omvårdnad av de nämnda kategorierna. Bakom dessa åtgärder står t.ex. Frälsningsarmén, stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, Sociala missionen i Stockholm, pingströrelsens sociala verksamhet på Nalen här i Stockholm och de s.k. RIA-byråerna, för att nu nämna några aktiviteter som alltså egentligen inte är några nya företeelser. Många av dessa aktiviteter innefattar inte bara fritidsverksamhet utan också logimöjligheter. Socialministern pekade i interpellationsdebatten för något mer än ett år sedan på att omfattande utbyggnader av det sociala trygghetssystemet dock har genomförts. Detta är naturligtvis helt riktigt, och vi har alla medverkat till det. Han menade också att det i första hand ankommer på de kommunala myndigheterna att lösa detta problem, särskilt i de större städerna, och att en hel del åtgärder för att möta de behov det var fråga om var under utveckling. Detta är att notera med tillfredsställelse. Slutligen erinrade socialministern om att socialutredningen tillsatts för en genomgripande reformering av hela socialvården. Man räknade emellertid nog på sin tid med, och gör det kanske alltjämt, att behovet av enskild social aktivitet skulle starkt minska i takt med att det sociala trygghetssystemet på olika sätt utbyggdes. Så har dock inte blivit fallet. Något som liknar motsatsen tycks ha inträffat, i varje fall i de stora tätorterna.

Det skall givetvis samtidigt, vilket också gjordes av socialministern för ett år sedan, betonas att tämligen omfattande åtgärder från samhället för att bispringa de sämst lottade och ensamstående — de nedersta som de ibland också kallats — som det här gäller vidtagits och alltmer utvecklats. Vissa av dessa åtgärder, särskilt vad beträffar bostadsanskaffningen, tycks dock i de största tätorterna med många ofta anonyma och ensamma nödlidande alltjämt vara otillräckliga. I varje fall synes vissa av dessa i viktiga avseenden vara så utformade att de givit upphov till inte bara kritik utan också uttalanden från skilda håll, som vittnar om ett vikande förtroende för den offentliga socialvården från de direkt berördas sida i dessa orter — en psykologisk reaktion som, den må vara grundad eller ogrundad, är en realitet som man inte kan bortse ifrån. Särskilt har man pekat på hur ensamhet och brist på gemenskap ofta varit förhärskande i större, opersonligt utformade och äldre anläggningar som samhället erbjudit de ensamstående såsom bostäder. även på senare tid har stora sådana specialinstitutioner tillkommit med 300—350 platser. | Varje form av social omvårdnad måste emellertid enligt all erfarenhet ha till grundförutsättning en förtroenderelation mellan förmedlare av bistånd och mottagare av bistånd för att bli framgångsrik. Det är uppenbart att det är svårt att skapa denna fundamentala förutsättning för ett bra bistånd och god omvårdnad i så stora kollektiv som jag här har berört. Vissa stödbehövande erbjuds tydligen nu inte annat än delvis »tillfredsställande» omvårdnad, som det talas om i 1 § socialhjälpslagen. Av iakttagelserna vid julaktionerna i Stockholm att döma tycks inte heller de bland de hjälpbehövande som har alkoholeller narkotikaproblem beredas nykterhetsoch narkomanvård av mera förebyggande och rehabiliterande art, i varje fall inte i tillräcklig omfattning. Detta kan möjligen delvis hänga samman med bristfällig samordning av socialhjälp, nykterhetsvård och för de unga barnavård samt narkomanvård i sjukvårdens regi.

Uppsökande verksamhet som en av formerna för samhällsservice fungerar tydligen inte heller i tillräcklig omfattning i ett antal andra hjälpfall, där bostadsfrågan fått en någorlunda tillfredsställande lösning men där olika rent mänskliga och därmed även socialt betydelsefulla problem — återigen främst gemenskapsfrågan — är starkt plågsamma och nedbrytande. Särskilt sjukdom och ålderdom förenar sig ofta i dessa fall med en förlamande känsla av Öövergivenhet. Detta problem, herr talman, gör sig gång på gång påmint på ett ganska påträngande sätt. Motåtgärderna tycks någorlunda, eller i varje fall något bättre, rå på den kvantitativa och materiella sidan av detta problem. En del anser väl att ökade, rent socialvårdande materiella stödåtgärder, som ger de mest utsatta hyggliga yttre levnadsvillkor, bara innebär att man hjälpligt täcker över samhällets strukturella brister av djupgående natur och att hela samhällets konstruktion i grunden måste förändras. Annars kommer samhället även i fortsättningen att producera sådana som kallar sig utstötta och avvisade, d.v.s. djupt olyckliga människor. Om problemen för de många olika kategorierna av ensamma vore så enkla att man bara med förändringar i den yttre samhällsmiljön kunde lösa dessa problem, vore vi villiga att ytterligare medverka härtill. Många förändringar åt detta håll är ju också på väg eller initieras just för närvarande. Men för den utstötte räcker det inte med t.ex. ökade erbjudanden om arbete, bostad och fritidsmiljö.

Gemenskapsalternativet måste göras till en realitet i samhällets strävanden att bispringa även dessa kategorier. Det räcker inte med rent materiella insatser. De måste visserligen också göras och är självfallet utomordentligt viktiga, men därutöver krävs andra åtgärder. För att rehabilitera fordras ju just personlig gemenskap, närhet, kontakt. Här borde man börja arbeta fram och praktiskt pröva olika modeller för gemenskapsgrupper, som om möjligt skulle kunna bota social stigmatisering och lösa upp det som kallats det sociala arvet. Man borde alltså medvetet och konkret vidta åtgärder för att åtminstone försöka hindra att sociala arvsfaktorer förs över till en ny generation. Där har frivilliga insatser och försök, enkla många gånger men ändå ambitiösa, en stor betydelse, särskilt som samhällets omdaning till ett mänskligare samhälle ju tar lång tid.

Vi har länge haft ett anslag till stöd åt Länkrörelsen. Den är ju en alldeles speciell gemenskapsrörelse, eftersom den omfattar enbart personer med alkoholproblem. Vi har alla funnit att denna rörelse är värd stöd och uppskattning. För några år sedan ökades möjligheterna att utnyttja anslaget, så att detta nu omfattar även gemenskapsfrämjande arbete bland narkomaner och läkemedelsmissbrukare. Detta arbete bedrivs dock som bekant inte enbart av narkomanerna själva i egna Sgruppbildningar motsvarande Länkrörelsen. Redan när det medgavs att anslaget fick användas för sådan verksamhet bröts sålunda vad statsutskottet kallar anslagets »speciella inriktning», så att detta anslag kan användas även för organisationer till stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Förändringen skedde inte utan ganska stort motstånd, ungefär samma motstånd som vår motion möter i dag.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

Herr talman! Jag skulle ha kunnat nöja mig med att instämma i vad herr Wiklund i Stockholm sade, men en passus i utskottets utlåtande föranleder mig att säga några ord.

I övrigt hade utskottet bara lovord för vad som görs för dem som är socialt handikappade. Det anslag som har avsatts för ändamålet visar ju också att man har förståelse för verksamhet vid sidan av vad samhället kan göra på detta område. Herr talman! Vid sidan av den statligt understödda nykterhetsverksamheten och narkomanvården växer det fram olika former av enskild verksamhet, som i likhet med Länkrörelsen på kort tid har kunnat uppvisa tidigare knappast väntade resultat. Det finns flera sådana former men en som jag skulle vilja nämna och som även herr Wiklund = apostroferade utgör Lewi Pethrus? stiftelse för filantropisk verksamhet. Den har arbetat mycket framgångsrikt och har på kort tid kunnat uppvisa mycket goda resultat. Den har också tillsammans med andra anstalter varit föremål för ett par vetenskapliga utredningar, och båda dessa har på ett alldeles speciellt sätt bekräftat denna verksamhets oerhörda betydelse. Det är ett par komponenter som dessa utredningar har påvisat som betydelsefulla när det gäller att kunna återföra en alkoholskadad person till ett normalt liv. Det är för det första den religiösa omvändelsen och för det andra den miljö som den alkoholskadade lever i under återanpassningstiden. Eftersom jag befarar att den reservation som föreligger vid den här punkten inte vinner kammarens beaktande, tycker jag att den verksamhet som jag här apostroferat ändå borde kunna få hedras genom att till kammarens protokoll tas in ett par mycket korta avsnitt från de båda nämnda utredningarna. Den ena har gjorts av religionssociologiska institutet i Stockholm, och jag läser ett kort avsnitt om vårdfor »Den enskilde kommer ofta till ifrågavarande miljö med ett akut behov av hjälp. Vederbörande har ofta en längre tid haft besvär med spriten, och många gånger kommer man till just den här miljön i samma situation som den drunknande som griper efter halmstrået. Redan första dagen konfronteras vederbörande med nya företeelser, vilka han — om han varit på t.ex. en »tork> av vanligt slag — aldrig mött tidigare. Praktiskt taget varje dag förekommer någon form av gudstjänst, och vederbörande får där ofta höra vittnesbörd från personer som varit minst lika illa ute som han själv men nu börjat om igen. Den enskilde individen tvingas på ett helt annat sätt än på andra ställen engagera sig i, och uppgå i, en rörelse med religiös prägel. Individens "privata jag” blir inte längre isolerat; han har att välja mellan att acceptera eller också stå utanför gemenskapen. Vidare tilldelas han en uppgift, snart nog, och för första gången på länge känner individen att han betyder någonting. Vid de olika mötena blir individen ofta nog starkt aktiverad och får själv snart nog vittna. För många börjar den snäva och begränsade intressesfären, som kännetecknar just alkoholister, att vidgas. Många upplever det hela som en stor förvandling. För en del kommer denna gradvis, för andra kommer den på ett ögonblick, i själva vad man kallar omvändelseögonblicket —— — När individen repat sig tillräckligt, finnes ofta nog möjligheter till arbete i skyddad miljö vid Stiftelsens egna fabriker längre upp i landet.

Av dessa är nu cirka 100 personer återställda, d.v.s. de har efter en omvändelse fört ett helt nyktert och socialt skötsamt liv och är nu tillbaka i samhällsproduktionen, ytterligare 100 personer är på god väg och kan rubriceras som rehabiliterade med viss risk för återfall. Cirka 100 personer är under behandling och på väg att bli rehabiliterade, medan de återstående 100 personerna ännu inte visat tecken på bättring och har stor återfallsrisk. I en del fall har också återfall skett. Genom en snabb huvudräkning visar dessa siffror, att 25 7 av patienterna är nu återställda och ytterligare 25 7 med viss reservation. En 50-procentig rehabiliteringschans är en hög siffra, som knappast någon alkoholistanstalt i Sverige kan visa upp.» Herr talman! Man undrar hur länge en sådan verksamhet skall behöva bedrivas innan samhället får upp ögonen för att den är värd dess stöd. Visst förekommer ett kommunalt stöd, men det skulle innebära ett helt annat erkännande åt verksamheten om det nu aktuella anslaget hade ökats och reglerna ändrats så att bidrag kunnat ges i vidare utsträckning än som nu sker. Det finns också en annan aspekt på denna fråga. Riksdagen har nyligen antagit en ny stadga för enskilda sjukhem, vilken inte osannolikt kan medföra sådana ökade krav på en verksamhet av detta slag, att kostnadsstegringar uppkommer. Det kan även därför vara befogat att staten medverkar och skjuter till pengar. Herr talman! Med detta har jag velat yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tror jag vågar försäkra att väsentligt flera än de, som är antecknade som reservanter, i och för sig skulle vilja sluta upp kring kravet på stöd åt ideella och religiösa organisationer, som verkar bland alkoholmissbrukare. Men vi förmenar att kravet är ställt på fel punkt. Här gäller det ju anslag till Länkrörelsen. Visserligen har, såsom herr Wiklund i Stockholm påpekade, även läkemedelsmissbrukarorganisationerna fått del av detta anslag, och i dessa organisationer ingår väl åtskilliga personer som inte själva är läkemedelsmissbrukare men som vill engagera sig i verksamheten. Det finns väl också en del sådana personer inom Länkrörelsen. Vi skall dock framför allt beakta att detta anslag är avsett för att stödja missbrukarorganisationer. Den som har haft kontakt med dessa organisationer vet att de är mycket måna om att betona sin särart och egenart. Jag tror det skulle vara mycket olyckligt att blanda in andra organisationer när det gäller att få anslag på denna punkt. Till motionärerna skulle jag helt enkelt vilja säga: Kom igen med en motion på en annan punkt i statsverkspropositionen än denna!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
Herr talman! Jag vill bara påpeka att motionsyrkandet går ut på att det ur detta anslag skulle ges bidrag till »gemenskapsfrämjande . Det gäller alltså här enbart denna specialaktivitet utövad av de huvudmän vi angivit, inte dessa organisationers verksamhet som sådan. Denna gemenskapsfrämjande verksamhet är avsedd spe cifikt för den kategori av människor vi här talat om, nämligen vad som kallats de utstötta.

Herr talman! Det är väl ingen tvekan om att vi är väl medvetna om att den utökning av anslaget som motionärerna föreslår är avsedd för ideella och religiösa organisationers arbete just inom den här kategorin människor. Punkten gäller dock anslag till Länkrörelsen m.m., d.v.s. till missbrukarprganisationer, och det måste, som sagt, vara riktigare att motionera på en annan punkt ett annat år. Jag tror att det i så fall finns utsikter till något större framgång än nu.

Herr talman! Statens arbetsklinik har en rad väsentliga uppgifter. Bl.a. sysslar den med prövning av de handikappades förutsättningar för olika slag av yrkesverksamhet. Forskning på detta område pågår inom kliniken eller i klinikens regi. Man sysslar också med utbildning av personal för rehabilitering. Detta är självfallet en viktig verksamhet. Behoven är stora och resurserna räcker inte till. Trots vissa förbättringar då det gäller de totala resurserna för arbetsvården — jag tänker i detta sammanhang alltså även på arbetsmarknadsverket och landstingen — har väntetiderna för arbetsvård förlängts. En allt större andel är gravt arbetshindrade eller multihandikappade. En större satsning på statens arbetsklinik — det gäller närmast ytterligare några tjänster på kliniken — skulle vara av största betydelse på grund av den nyckelroll som kliniken har på arbetsvårdens område. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 11 vid punkten 35.

Herr talman! Jag föreställer mig att statsrådet och chefen för socialdepartementet måste vara en ganska lycklig människa med tanke på just den punkt som vi nu skall avhandla. Han föreslår en så kraftig höjning som 30 miljoner kronor, och det vill utskottet utan vidare gå med på. Jag tror att upplevelsen vid utnyttjandet av de medel som genom detta anslag ställs till förfogande verkligen måste vara en lyckokänsla.

Det visar sig också att det här anslaget eggar fantasin. Fyra motionspar och en enkel motion har väckts i anslutning till anslagsäskandet. Utskottets majoritet har i förhållande till två av motionsparen varit positiv och menat att reglerna för anslaget kanske bör omprövas på ett sådant sätt att också statsbidrag för glasögon kan komma att utgå. Att glasögon är ett viktigt hjälpmedel vet alla som har fått använda glasögon sedan barndomen, och att de för många också är ganska kostsamma vet vi som är beroende av dem. När det gäller andra ting som har upptagits i motionerna har emellertid utskottet inte varit lika välvilligt. Jag vill ett ögonblick gärna uppehålla mig vid en av de motioner som har avstyrkts av utskottets majoritet — det är en fyrpartimotion, undertecknad av många motionärer i denna kammare och även i första kammaren.

En hel mängd sådana hjälpmedel kostar mycket, och ju mer raffinerade hjälpmedel mot handikapp som det tekniska utvecklingsarbetet leder till, desto större anslag kommer det att behövas. För de hjälpmedel som är omtalade i motionerna I:679 och II: 762, som jag här åsyftar, beviljas statsbidrag; de är typgodkända av Kungl. Maj:t, med det finns några hakar. Den ena är att det tar mycket lång tid från den dag då den handikappade kommer underfund med möjligheten att söka bidrag för ett sådant hjälpmedel till den dag då den handikappade har det i sin ägo. Förväntningarna gör att den tiden måste kännas extra lång. En annan och ännu värre besvikelse är om hjälpmedlet när det äntligen på allvar skall provas visar sig inte passa. I det sammanhanget har motionärerna tagit upp två saker som jag vill stryka under.

Detta bör kunna förkorta väntetiden. Den andra sak jag vill understryka är att man bör kunna förkorta handläggningsförfarandet. I den motion som är åberopad redogörs det närmare för hur detta skall kunna gå till — jag skall inte ta upp tiden nu strax före middagspausen med den saken. Jag vill bara hänvisa kammarens ärade ledamöter till den reservation som är fogad till punkt 37.